Herr talman! Vårt överläggningsämne kan med skaldens ord — något lättsinnigt — beskrivas på följande sätt: ”Det första F är Fogden, befallande och hård; han lurar på ditt välstånd, din arvedel och gård. Sök aldrig tvist med makten, men giv de höge sitt, och bruka dina armar och värj vad se”n är ditt!” ”Vilka är de övriga F:en?” frågar sig någon. Jo, Fjärdingsman, Flaskan, Flickan och ”Det femte fula F:et kan knappast skrivas ut, men det har horn på knäna och osar svavellut; och alla fyra F:n som här förut jag sagt, de äga av det femte sin farlighet och makt.” Exekutionsväsendets organisation — så är den proposition betitlad som vi nu skall avhandla — rymmer ett antal olika frågor. Ämnet är inte nytt. Det har delvis stötts och blötts i nära 30 år. Trots att ämnet, som sagt, rymmer ett antal frågor, är det ändock möjligt att — med en viss förenkling — göra en 21 uppdelning i två huvudgrupper. Den ena gruppen avser storleken av och innehållet i den nedersta och viktigaste byggstenen, nämligen kronofogdedistrikten. Sedan 1965 är antalet 81. I propositionen vill man minska antalet till 24 som en konsekvens av att länsindelningen tas till utgångspunkt. Den andra huvudgruppen avser relationen mellan kronofogdemyndigheten och riksskatteverket, RSV. Frågan här gäller ytterst hur stor och omfattande makt som RSV skall erhålla över kronofogdemyndigheterna. Beträffande distriktens storlek och innehåll är åsiktsskillnaderna inte så betydande inom utskottet. Alla är ense om att länen är en naturlig utgångspunkt i dagens situation. Det finns emellertid några län som har en befolkning och en ärendemängd som skiljer sig från övriga län. Jag tänker här främst på Stockholms län och Malmöhus län. I dessa fall kan en närmare analys ge vid handen att länet inte är det rationellaste måttet på distriktets storlek. Det måste då vara naturligt att den blivande organisationskommittén har befogenhet att frångå länet som verksamhetsområde för att välja den distriktsstorlek som är mest ändamålsenlig och förnuftig. Socialdemokraterna motsätter sig denna koncession åt verkligheten. Vi borgerliga har därför nödgats reservera oss till förmån för vår ståndpunkt. Det gäller reservation 1. Med uttrycket ”vi borgerliga” menar jag företrädarna för moderaterna, folkpartiet och centern. Det är glädjande att vi även i detta ärende har gemensamma värderingar på centrala punkter. Den andra huvudgruppen avser, som jag nämnt, förhållandet mellan kronofogdemyndigheterna och RSV. I dag har RSV det övergripande ansvaret för administrationen av exekutionsväsendet, men ingen makt eller kommandorätt härutöver. Att kronofogdemyndigheterna har den självständighet som är en följd av detta beror inte på någon slump. Jag återkommer strax härtill. Kronofogdemyndigheten har hand om en mängd uppgifter. Med viss förenkling kan dessa sorteras i två grupper, nämligen dels sådana som har samband med statens borgenärsintressen, dels sådana som avser exekutiv verksamhet. I sin egenskap av företrädare för statens borgenärsintressen kan kronofogden — om denne inte misstycker — liknas vid en inkasserare. Den andra egenskapen gäller, som framgår, exekutiv verksamhet. Här är utsökningsbalken kronofogdens viktigaste rättskälla. Uppgiften är att förverkliga rättsanspråk som fastställts i domar eller andra exekutionsurkunder. Så sker bl.a. genom införsel och utmätning. Att verkställa den dömande maktens beslut kan många gånger vara nog så besvärligt och rymma knepiga rättsliga överväganden. I hovrätten har jag mött flera sådana fall. Kronofogden har på sitt sätt här judiciella befogenheter. Att han måste fullgöra dessa judiciella uppgifter med självständighet och oväld är självklart — men det har också, klokt nog, hittills ansetts böra framgå utåt på ett synligt sätt. Det var därför som RSV:s makt över kronofogdeväsendet begränsades till de rent administrativa uppgifterna vid den reform som skedde i början av 1970-talet. För mig är det en fundamental rättsprincip att den dömande makten skall vara självständig och oberoende i förhållande till staten. Det var därför som det var så viktigt att en gång i tiden slå tillbaka socialdemokratiska försök att ge domstolsverket såsom centralmyndighet befogenheter över domstolarna, något som lyckades med lottens hjälp för omkring tio år sedan. Propositionen rubbar hittillsvarande ordning riktigt rejält. Den tillägger RSV befogenhet att — med propositionens uttryckssätt — leda och styra verksamheten i exekutionsväsendet. Ingen skillnad görs typiskt nog i propositionen i fråga om kronofogdens principiellt dubbla funktioner, att vara företrädare för statens skatteintresse och att vara verkställare av den exekutiva makten. Risk föreligger att kronofogden kommer att uppfattas som skattemyndigheternas förlängda arm. En sådan utveckling finner vi borgerliga vara till skada för rättsordningen. I reservation 6 utvecklar vi vår ståndpunkt ytterligare. För att markera vår syn på kronofogdens roll i den judiciella familjen tillstyrker vi i reservationen vidare ett förslag från folkpartiet om att ansvaret för kronofogdemyndigheterna bör överflyttas till justitiedepartementet, som ju har huvudansvaret för domstolarna, polisoch åklagarväsendet. Denna markering är ett symboliskt uttryck för värderingen att kronofogdeväsendet inte får infogas i den alltmer allsmäktiga skatteförvaltningen.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

Herr talman! I ärendet om exekutionsväsendets omorganisation finns det en lång rad reservationer. De är till stor del gemensamma mellan de borgerliga partierna. För att kunna föra den här debatten rationellt har vi beslutat att göra en inbördes fördelning. Vi har nu hört moderaternas representant utveckla synpunkterna kring riksskatteverket och dess ledningsfunktion. Jag tänker som representant för folkpartiet framför allt inrikta mig på organisationskommittén och vad därmed sammanhänger. I de övriga delarna, som redan är kommenterade av moderata samlingspartiets företrädare och som kommer att kommenteras av centerpartiets representant, hänvisar jag till de slutsatser som där redovisas. Men låt mig börja med att säga något allmänt om riktlinjepropositioner. Föreliggande förslag om exekutionsväsendets omorganisation är en s.k. riktlinjeproposition. Jag kan inte underlåta att här i kammaren framföra att jag anser detta vara en tvivelaktig metod ur rent demokratisk synpunkt. Det är svårt att få något exakt grepp om vad regeringen verkligen har avsett med propositionen. Regeringens avsikt framgår inte helt klart. Jag vill peka på två punkter. Den första gäller riksskatteverkets nya roll, och den andra gäller hur den lokala verksamheten skall utformas. Det är inte bara min egen uppfattning att regeringens proposition är oklar. Det är den samlade borgerlighetens uppfattning. Men det som kanske är extra intressant är att vi faktiskt får ett visst medhåll av socialdemokraterna i lagutskottet. De ger helt enkelt sin egen regering bakläxa när det gäller riksskatteverkets nya roll. Borgerlighetens inställning är att man i princip kunde ha avslagit propositionen just på den grunden att den är oklar och inte tillräckligt preciserad. Men vi har inte gått på den kanske något formella linjen. I stället har vi sagt att propositionen kan godtas under en bestämd förutsättning, nämligen att frågan återkommer till riksdagen i form av en proposition, som i detalj redogör för hur man har tänkt sig att organisationen skall utformas i framtiden. Denna skall grundas på den utredning och det förslag som en särskilt tillsatt organisationskommitté lägger fram. Herr talman! Därmed kommer jag in på själva organisationskommittén. Det är självklart att den grundläggande riktlinjepropositionen är av stor betydelse. Men jag tvekar inte att påstå att organisationskommitténs utredning och förslag är av central betydelse för hur exekutionsväsendet skall se ut i fortsättningen. Därför är det naturligt att organisationskommittén får en representantiv sammansättning. Preciserat betyder detta att det i kommittén skall ingå — förutom fackliga företrädare — representanter för olika kronofogdemyndigheter. Med olika kronofogdemyndigheter menar jag då myndigheter av olika storlek och placerade i olika delar av Sverige, allt från storstadsområden till landsorten. Eventuellt skulle man också kunna överväga om parlamentariker skall delta i organisationskommittén. En annan punkt som är angelägen i varje utredning, och så även i organisationskommittén, är direktiven. I dag vet ingen i detalj vad dessa direktiv kommer att innehålla. Det är naturligt att man hämtar ledning i propositionen och i lagutskottets betänkande. Jag vill emellertid poängtera att man också bör beakta de reservationer som borgerligheten här har avgett. Det kommer säkerligen att komplicera direktivskrivandet och göra det besvärligare för själva utredningen. Men det är min fasta övertygelse att det kommer att förenkla ärendets hantering i sluttampen. Det är ett stort och viktigt uppdrag som organisationskommittén har fått. Redan av det skälet är det angeläget att man startar omedelbart. Det går inte att dröja. Det är också angeläget att man försöker åstadkomma ett så brett samförstånd som möjligt. Det har man faktiskt uppnått när det gäller riktlinjerna i propositionen. Jag tror att man kan uppnå detta breda samförstånd även i organisationskommittén om man beaktar även borgerlighetens reservationer på viktiga punkter. Jag tänker bl.a. på sådant som belysts av moderaterna, nämligen att riksskatteverket rimligen bör få en mera begränsad roll än den som propositionen föreslår. Man måste anlägga en nyanserad syn på länskronofogdemyndigheternas områden och placering. Det gäller också att beakta att kronokontoren får en självständig ställning och en bemanning, som motsvarar de rättssäkerhetskrav som rimligen kan ställas. Framför allt är det oerhört angeläget att organisationskommittén lägger fram generösa övergångsbestämmelser. Om man i förslaget beaktar dessa synpunkter bör det finnas goda förutsättningar att nå ett gott resultat. Borgerligheten avvaktar med spänning vad nästa proposition kommer att innehålla om exekutionsväsendets organisation. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga de reservationer som folkpartiet ställt sig bakom.

Herr talman! För närvarande finns 81 kronofogdemyndigheter, och dessutom bedrivs exekutiv verksamhet vid ca 80 stationeringsorter. Flera olika utredningar har företagits om kronofogdemyndigheternas organisation. Gemensamt för alla dessa utredningar har varit att de föreslagit en avsevärd minskning av antalet orter där kronofogdeverksamhet skulle bedrivas. Centerpartiet har därför avvisat de olika utredningsförslagen. Vi har gjort det därför att de föreslagna lösningarna skulle ha inneburit en centralisering av verksamheten. Vi anser nämligen att denna verksamhet är av stor betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt och för servicen till medborgarna och därför bör bedrivas i decentraliserade former. I regeringens proposition 52, som vi nu behandlar, föreslås att riksdagen skall godkänna principiella riktlinjer dels för att bilda en länskronofogdemyndighet i varje län i syfte att effektivt utnyttja resurserna, dels för att riksskatteverket skall leda verksamheten i exekutionsväsendet. Det är de två grundfrågorna i propositionen. Från centerns sida anser vi det anmärkningsvärt att riksdagen föreslås ta ställning till ett principförslag utan att det samtidigt är möjligt att överblicka konsekvenserna ur olika synpunkter. Från centerhåll väckte vi därför i anledning av propositionen en motion i vilken vi kräver att riksdagen skall få ta ställning till ett slutgiltigt organisationsförslag, när detta föreligger. I motionen angav vi dessutom i åtta punkter riktlinjer för arbetet med detta organisationsförslag. Även från moderata samlingspartiet och folkpartiet väcktes motioner, och på många punkter överensstämmer dessa motionskrav med centerns krav. Av de tio reservationer som fogats till utskottsbetänkandet är därför flera gemensamma för alla tre partierna. I några fall har centern och folkpartiet gemensamma reservationer och i en del fall är centern ensam reservant. I reservation 9 kräver de tre borgerliga partierna att regeringen skall framlägga en ny proposition för riksdagen när organisationsförslaget föreligger, så att riksdagen får tillfälle att fatta beslut om denna för rättssäkerheten så viktiga verksamhet. Det är anmärkningsvärt, att socialdemokraterna inte gick med på detta rimliga krav. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom även socialdemokraterna ansett att propositionen borde ha innehållit en mera utförlig redovisning vad gäller riksskatteverkets ledningsfunktion. Socialdemokraterna föreslår därför att riksdagen genom ett uttalande skall fastslå att regeringen i lämpligt sammanhang bör redovisa för riksdagen, innan omorganisationen genomförs. Samtidigt avstyrker socialdemokraterna våra motioner om ungefär motsvarande tillkännagivande och krav på att organisationen skall fastställas av riksdagen. Jag undrar varför socialdemokraterna vill att riksdagen skall avstå från rätten att besluta om viktiga organisationsförändringar. Herr talman! För vinnande av tid har vi tre representanter för reservanterna försökt att dela upp ärendet mellan oss. Jag nämnde inledningsvis att centern motsatt sig tidigare omorganisationsförslag, eftersom dessa skulle ha inneburit en centralisering av verksamheten. Det förslag som regeringen nu har framlagt kommer att leda till att det bildas en länskronofogdemyndighet i varje län, men att verksamhet även skall bedrivas vid lokalkontor, s.k. kronokontor, som flertalet hittillsvarande kronofogdemyndigheter skall omvandlas till. Enligt vår uppfattning är en förutsättning för godtagande av regeringsförslaget att garantier ges för fortsatt decentraliserad verksamhet. Det måste enligt vår mening även på sikt uppehållas exekutiv verksamhet vid ungefär samma antal orter som för närvarande. Mot bakgrund av erfarenheterna av strävan att centralisera annan statlig verksamhet finns det anledning befara att det efter hand kan bli en centralisering av hela verksamheten eller huvuddelen av verksamheten till en enda ort i varje län. Det finns därför all anledning att riksdagen nu i enlighet med reservation 3 gör ett uttalande om fortsatt decentralisering. Både i centerns och i folkpartiets motion har frågan om bemanningen på de föreslagna kronokontoren tagits upp. För att dessa kontor skall kunna fungera väl och effektivt och ge den service som människorna har rätt att få är det väsentligt att juridiskt och ekonomiskt kvalificerad personal finns på dessa kontor, så att personer som tar kontakt med kontoren får möta personal som både kan ge klara besked och som har rätt att fatta beslut. I vår reservation 4 tar vi upp dessa frågor och framhåller nödvändigheten av att minst en kronofogde kommer att finnas vid varje kronokontor. Vi framhåller även vikten av att det vid omorganisationen tas hänsyn till betydelsen av personalens rätt till trygghet och nödvändigheten av att man medverkar till att behålla kvalificerad personal, vilket ju är ett problem för vissa offentliga verksamheter. När det gäller frågan om lokalisering av de nya länsmyndigheterna har vi i utskottet enats om ett tillkännagivande om att lokaliseringen även bör kunna ske till annan ort än residensstaden. Därmed följs bl.a. centermotionen, där vi framhöll att såväl behovet av statlig verksamhet i olika delar av ett län som lämpligheten av att förlägga myndigheten till ort där huvuddelen av arbetsuppgifterna kommer att bedrivas, bör kunna vara vägledande i lokaliseringsfrågan. För att öka förutsättningarna för fortsatt decentralisering av statlig verksamhet har centern i en tidigare motion, som behandlades av bostadsutskottet i våras, föreslagit inrättande av s.k. lokal samhällsmyndighet, innehållande olika samhälleliga verksamheter. Genom sådan samverkan bör det vara möjligt att behålla verksamhet på fler orter än vad som annars är möjligt. I reservation 5 framhåller vi att vid överväganden om kronofogdeorganisationen även bör prövas i vilken omfattning den exekutiva verksamheten kan samordnas med annan verksamhet i lokala samhällsmyndigheter. Centern vill även decentralisera de stora statliga datasystemen. Vid den förestående omorganisationen av kronofogdeväsendet bör därför, som vi framhåller i reservation 10, möjligheterna att decentralisera REX-systemet beaktas. I propositionen föreslås att de nya länskronofogdemyndigheterna skall ledas av en lekmannastyrelse. I vårt parti har vi varit positiva till och arbetat för ökat lekmannainflytande över den statliga förvaltningen, och vi är även positiva till föreliggande förslag. Däremot kan vi inte dela regeringens och socialdemokraternas i utskottet uppfattning att regeringen skall utse styrelse ledamöterna. Vi anser att landstingen skall utse ledamöterna, så att styrelsen får den länsanknytning som de folkvalda landstingen är garanter för. I reservation 8 från centern och folkpartiet tar vi upp detta krav, liksom kravet i folkpartimotionen om att ordföranden skall utses bland de styrelseledamöter som representerar allmänintresset. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till samtliga reservationer bakom vilka centern står, nämligen reservationerna 1, 3—6 samt 8—10.

Herr talman! Vpk är inte representerat i riksdagens lagutskott, och det är naturligtvis en olägenhet att inte ha kunnat följa de diskussioner som har förts i utskottet kring detta ärende. Nu skall jag inte beklaga mig över det, därför att vår grupp har självmant valt att prioritera representation i skatteutskottet framför representation i lagutskottet. Vi får därför leva med den olägenhet som det innebär att som en följd av proportionaliteten i representationen i kammaren inte kunna vara representerade i alla utskott. Nu finns i detta ärende en vpk-motion i vilken yrkas avslag på omorganisationsförslaget. Den motionen skall ses som ett uttryck för att det hos fler än oss finns en viss skepsis mot den metod som inte är helt ovanlig, nämligen att man försöker lösa olika samhällsproblem genom omorganisation av myndigheter, när kanske i själva verket det grundläggande problemet är myndigheternas resursram. Särskilt i besparingstider kan en sådan ovana ta sig uttrycket att det blir en omorganisation av det rent yttre skalet men ingen verklig förstärkning. Motionen är som sagt ett uttryck för litet kritiska tankar kring detta. Å andra sidan får även vi erkänna att många starka skäl talar för den här omorganisationen. Kronofogdeväsendets nuvarande organisation är ju ett arv från det förflutna. Bristen på samordning med annan administration och det faktum att exekutionsväsendet på något sätt befinner sig på ett annat organisatoriskt plan än övrig förvaltning, som normalt är tredelad — central förvaltning, länsförvaltning och kommunal förvaltning — är rimligtvis också en olägenhet som man förr eller senare måste göra något åt. I detta läge, när det inom lagutskottet inte finns några sympatier för något annat, må vi väl finna oss i att denna omorganisation kommer till stånd. Skall nu en organisatorisk reform genomföras, bör den genomföras med konsekvens och så snabbt och effektivt som möjligt. Såvitt vi har kunnat läsa oss till kan rädslan för att organisationsreformen skall leda till en allmän tendens till centralisering dämpas betydligt. Skrivningarna från utskottsmajoriteten och för övrigt också i reservationerna är sådana att några utgångspunkter för en sådan strävan inte kan finnas bland dem som skall ha ansvar för verkställigheten av det här beslutet. Det angelägna nu är dels att organisationskommittén och dess arbete förankras bland alla personalkategorier, dels att hela reformen kan genomföras så snabbt och smidigt som möjligt. Sagt med en mycket försiktig polemik mot de borgerliga finns det inget värre än att organisationsförslaget, när en omfattande nyorganisation skall göras, ligger och flyter under en längre tid utan att man riktigt vet hur det skall vara. Det skall ju komma tillbaka och tvättas i olika instanser. Riksdagen kan få en tillfredsställande insyn utan att ett sådant flytande tillstånd skall behöva råda. Ett sådant tillstånd innebär en olägenhet både för tryggheten och för effektiviteten i administrationen. Det finns enstaka reservationer som vi har klar sympati för. Främst vill jag nämna den som handlar om hur lekmannastyrelserna skall väljas. Också vi har i många sammanhang företrätt den principiella ståndpunkten att det är mest tilltalande och riktigt att landstingen får välja, när det skall bli en nyorganisation av en viss myndighet på länsbasis. Vi avser emellertid inte att i det här sammanhanget göra sak av detta. Det kommer nästa år förslag om en större länsförvaltningsreform. Sättet att välja lekmannaorgan på länsplanet är ju inte konsekvent. I det här fallet har de som hävdat att regeringen bör utse ledamöterna kunnat åberopa sig på att länsskattemyndigheten har en liknande metod. Vi för vår del sympatiserar principiellt med tanken att alla länsorgan av förtroendemannakaraktär bör väljas på landstingsbasis eller väljas så att säga nerifrån länet i någon bemärkelse. Men vi får tillfälle, om jag inte minns fel, nästa år att på ett bredare plan ta ställning till hur olika lekmannaorgan skall utses. Då kan man föra diskussionen om hur demokratin bäst främjas. Jag har alltså inte för avsikt att göra detta nu. : Med dessa synpunkter, herr talman, avslutar jag mitt anförande. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Vi har här hört Jörn Svensson deklarera vpk:s inställning till organisationsreformen. Han sade att i det här ärendets fortsatta handläggning kommer riksdagen att få insyn. Han sade inte när, och han sade inte hur. Det oroar mig och förvånar mig en del. Jag hade hoppats att vi skulle få ett klarare besked av Jörn Svensson om var vpk står där. Jag har nämligen uppfattat Jörn Svensson på ett sådant sätt att han kämpar för riksdagens inflytande. Drar man undan riksdagens inflytande över den fortsatta organisationsutvecklingen blir det en urholkning av riksdagens makt genom att regeringen tar över i stället. Denna förskjutning av makt och inflytande är en synnerligen oroväckande utveckling, och den tycker jag inte att Jörn Svensson borde stödja. Garantin för att riksdagen skall få fortsatt inflytande är att vi kan räkna med att organisationskommitténs förslag på något sätt kommer tillbaka till riksdagen för bedömning. Som jag ser det, kan det inte ske på annat sätt än genom någon form av proposition. Det är en oerhört viktig punkt, och den kan inte bortförklaras med att det inte är bra om förslaget ”flyter” och att det blir ”tvättningar”, som Jörn Svensson sade. Det är nödvändigt att ärendet kommer tillbaka, och jag skulle gärna vilja höra Jörn Svensson ge ett klart besked om hur han menar att en tillfredsställande insyn skall kunna erhållas från riksdagens sida i detta viktiga ärende.

Herr talman! Jag skall ge Bengt Harding Olson rätt i att det i många fall förekommer att riksdagsbeslut är för allmänt formulerade och att detta urholkar riksdagens insynsmöjligheter. Jag kan dock inte finna, när jag läser majoritetsutlåtandet, att det är berättigat att komma med de anmärkningarna i det här fallet. Här finns tydliga — jag vill t.o.m. säga mycket tydliga — anvisningar om vad man får göra och inte göra. Jag vill också påpeka att situationen ur borgerlig synpunkt är något dubbelbottnad. Å ena sidan kräver man att riksdagen skall få större insyn, å andra sidan vill man egentligen ge organisationskommittén större rörelsefrihet än vad propositionen vill. Ni befinner er i ett något oklart läge. Ni vill egentligen i sak öka organisationskommitténs möjligheter att i olika fall avvika från de givna huvudlinjerna och huvudprinciperna. Så ni är något motsägelsefyllda i er inställning. I det här speciella fallet har vi bedömt saken så att majoritetsskrivningen ger tillfredsställande riktlinjer, att det finns tillfredsställande möjligheter till insyn så som det är. Även om vi kanske i och för sig hade velat ha mera insyn, får man väga detta mot risken att hela omorganisationsärendet får ligga och flyta och att det går lång tid innan man över huvud taget vet hur det i slutändan kommer att se ut. Det är en stor administrativ olägenhet, speciellt för en administration av det här slaget, där behovet av att få en bättre fungerande organisation och verkställighet är så utomordentligt angeläget, vilket alla parter i sammanhanget har påpekat. Man får göra den här typen av överväganden när man inte själv har kunnat delta i de aktiva diskussionerna i utskottet, och det har vi försökt göra.
Herr talman! Vi i folkpartiet är inte överens med vpk om att det är tillräckligt tydligt i propositionen hur organisationen verkligen skall se ut. Jag kan säga, Jörn Svensson, att det inte är någon motsättning i att man ger organisationskommittén relativt vida ramar i en situation där vi också kräver att riksdagen skall ta det slutliga beslutet. Därmed är det riksdagen som til syvende og sidst har avgörandet. Det här ärendet är så viktigt att man skall hantera det precis på vanligt sätt. Organisationskommittén skall utreda och ge förslag. Detta skall sedan gå till departementet, och där skall man efter remissomgång göra en ingående bearbetning. Man skall särskilt kontrollera att organisationen stämmer med verksamheten, så att den med andra ord blir verksamhetsanpassad; då tänker jag inte minst på rättssäkerhetsfrågorna. Hit till riksdagen bör vi få en preciserad, tydlig, klar proposition som exakt visar vad som är tänkt med organisationen. På det sättet uppnår man sedan en riksdagsbehandling i gängse former med en ingående utskottskontroll, vilken uppenbarligen är nödvändig; det visar den här omgången. Det är ett löfte som vi kan ge från borgerligheten att vi noggrant skall granska även det. Då säger Jörn Svensson, och det är naturligtvis riktigt, att det är farligt att en omorganisation får flyta. I det här fallet kan man säga att exekutionsväsendet är en av de mest sönderutredda verksamheter som finns i Sverige. Sedan 1957 har man hållit på med sex stora och två små utredningar, och det är naturligtvis pressande för personalen. Men det får inte innebära att vi sedan bara kan hasta i väg på sluttampen. Några månader hit eller dit på upploppet har ingen betydelse. Att vi stannar upp och tänker efter och gör ett noggrant slutligt övervägande är viktigt, och det är synnerligen angeläget att riksdagen inte avhänder sig den möjligheten. Det är ju därför vi är till.

Herr talman! Jag kan ha både förståelse och respekt för Bengt Harding Olsons syftemål, men vi bedömer den praktiska situationen något annorlunda än han. Först och främst är det ju inte bara propositionen som organisationskommittén har att beakta utan också de på flera punkter rätt avvikande och mer preciserande skrivningar som utskottet har gjort, där naturligtvis också minoritetsreservationernas synpunkter finns medi trycket. Vi menar att detta utgör en så pass fast inriktning och ram för organisationskommitténs arbete att det är tillfredsställande. Att välja en annan ordning skulle, som jag redan har påpekat, innebära att vi fick en helt ny situation, en situation av fortlöpande oklarhet, som inte kommer till stånd ifall man bestämmer sig för att acceptera utskottets linje som den riktgivande för organisationsarbetet. Det är dock skillnad på å ena sidan en organisationskommitté av det slag som vi nu diskuterar, och å andra sidan en statlig utredning av det traditionella slaget. En statlig utredning föregår en omfattande reform och en stor regeringsproposition. I detta fall är det däremot fråga om en inre organisationskommitté som skall följa efter ett riktgivande beslut av regering och riksdag. Man skapar onekligen organisatoriska och administrativa olägenheter om man försöker upphöja organisationskommittén till något som skall liknas vid eller bedömas ungefär som om det var en ny utredning av hela saken. Skulle det på något sätt gå i denna riktning får man olägenheten att saker och ting kommer att ligga och flyta, och resultatet blir administrativ ineffektivitet på ett område där det kanske mer än på många andra områden är angeläget att man tar till vara alla effektivitetsvinster som kan göras. De synpunkter som jag nu har relaterat är avgörande för vårt ställningstagande.

Herr talman! Frågan om exekutionsväsendets organisation har varit föremål för ett flertal utredningar under ett antal år. En av utredningarna — den om centralorgan inom exekutionsväsendet och översyn av landets indelning i kronofogdedistrikt— lade år 1971 fram ett förslag om inrättande av ett mindre antal distrikt än de vi i dag har. Förslagen i denna utredning utmynnade i ett principbeslut av 1972 års riksmöte om att landets indelning i kronofogdedistrikt borde ses över. En annan utredning med förkortningen DAP - vilket betyder distriktsindelning, arbetsoch personalorganisation — föreslog också bl.a. att kronofogdedistriktens antal borde minskas. Samtidigt föreslog utredningen att 58 av dåvarande 112 stationeringar utanför centralorterna borde dras in. Dåvarande departementschef fann år 1974 att utredningens förslag inte kunde läggas till grund för ett ställningstagande utan förordade en ytterligare översyn inom ramen för en kommitté med parlamentarisk sammansättning. Denna senare utredning, kronofogdemyndighetsutredningen, KFMU, framlade i sitt betänkande, precis som de övriga utredningarna tidigare, förslag om att antalet kronofogdedistrikt borde minskas. Man föreslog vidare att normalorganisationen för en myndighet skulle kunna utformas i huvudsaklig överensstämmelse med det förslag som den s.k. DAP-utredningen framlagt. Resultatet av utredningens arbete blev också att en del justeringar gjordes inom arbetsoch personalorganisationen. Några förändringar i distriktsindelningen blev man inte överens om i detta sammanhang. Fortfarande efter alla dessa utredningar var kronofogdemyndigheternas distriktsindelning och arbetsoch personalorganisation inte av sådan art att den kunde accepteras äv alla parter. År 1983 -— på våren — redovisade en arbetsgrupp inom riksskatteverket, RSV, sitt förslag till översyn av kronofogdemyndighetens arbetsorganisation. Inte heller denna översyn kom att leda till någon överenskommelse som kunde utmynna i ett förslag till riksdagen. Samtliga utredningar har emellertid visat att exekutionsväsendets nuvarande utformning vållar problem av skilda slag. : I dag, dagen då riksdagen avslutar sitt arbete för året, har riksdagen att ta ställning till ytterligare ett förslag om kronofogdemyndighetens organisation eller, som det står skrivet i lagutskottets betänkande 1986/87:12, exekutionsväsendets organisation. I den proposition som ligger till grund för utskottets ställningstagande föreslås att nuvarande organisation för kronofogdemyndigheterna ändras, så att en kronofogdemyndighet bildas i varje län. Förslaget syftar till att underlätta arbetet mellan kronofogdemyndigheten och andra organ på central och regional nivå, främst skatteförvaltningen. Vidare önskar man komma till rätta med personalproblemen i exekutionsväsendet samt effektivisera kronofogdemyndigheternas arbetsinsatser. Genom att hela länet föreslås bli kronofogdemyndigheternas arbetsområde kan bl.a. lokalisering och bemanning av de lokala enheterna bestämmas utifrån de krav och prioriteringar som verksamheten kan komma att ge upphov till. Detta är en viktig bit av förslaget. Den nya kronofogdemyndigheten skall ledas av en lekmannastyrelse, och det föreslås att RSV får till uppgift att leda verksamheten. Förslaget till proposition, som är ett principförslag, har utarbetats i nära samarbete med de fackliga organisationerna inom exekutionsväsendet. Den närmare utformningen av kronofogdemyndigheternas organisation m.m. kommer den på förslag av regeringen senare aviserade kommittén att utforma. Majoriteten i lagutskottet ställer sig i stort bakom förslagen i propositionen. Enigheten är dock större i utskottet än vad antalet reservationer kan ge vid handen. När det gäller frågan om distriktsindelningen anser majoriteten det vara ett bra förslag att utgå från, att det i varje län bildas en kronofogdemyndighet. Neddragningen från 81 distrikt till ett distrikt i varje län innebär inte att personalen i de län som haft flera distrikt kommer att mista sina arbeten eller sina arbetsplatser. Eftersom de fackliga organisationerna har kunnat ställa sig bakom förslaget med distriktsindelningen finns det, som majoriteten ser det, ingen anledning att frångå propositionens förslag. Det viktigaste i detta sammanhang är inte distriktsindelningen som sådan, utan det som är av betydelse är att inte några lokalkontor — eller kronokontor, som är det nya namnet -— eller nuvarande distriktskontor kommer att läggas ner. Avsikten är inte att ändra på eller avveckla den verksamhet som i dag bedrivs på olika orter ute i landet. Den skall fortsätta som tidigare. Detta skall ske med i huvudsak samma personal och kompetens som tidigare, och därmed upprätthålls servicen mot allmänheten i den omfattning som det kan finnas behov av. RSV skall leda verksamheten. För att få en effektivisering av verksamheten krävs en central ledning av annat slag än den som finns i dag. Eftersom RSV är den enda myndighet som kunde komma i fråga för kronofogdemyndigheten, bör RSV få uppdraget att svara för ledning, styrning och samordning. I denna sin ledning skall RSV också ange mål, riktlinjer, policy och ramar för verksamheten. Ett mycket betydelsefullt och glädjande ställningstagande från departementschefens sida görs i propositionen när det gäller tillsättande av en lekmannastyrelse för verksamheten i varje län. Den nya myndigheten skall ledas av en styrelse, vars ledamöter skall utses av regeringen. Detta att på regional nivå ha en lekmannastyrelse medverkar till att beslut i många frågor kan decentraliseras och verkställas av styrelsen. Allmänheten har ett berättigat intresse av att få mer insyn i och inflytande på kronofogdemyndigheternas verksamhet med hänsyn till den stora betydelse som verksamheten har i samhället. Eftersom det är en statlig myndighet är det naturligt att representanterna i styrelsen utses av regeringen. När det gäller organisationskommitténs sammansättning är det självklart att kommittén får en representativ sammansättning med bl.a. företrädare för de fackliga organisationerna samt berörda myndigheter. Efter det att organisationskommittén är klar med sitt förslag till den närmare utformningen av kronofogdemyndigheternas organisation m.m. bör frågan vara klar, och någon vidare beredning från riksdagens sida är inte nödvändig. När företrädarna för de fackliga organisationerna och berörda myndigheter blivit ense om förslagen behövs ingen överprövning av dessa förslag. Under lång tid har personalen inom kronofogdemyndigheterna känt oro för sin framtid. Frågorna har varit många. Skall det bli neddragningar av personal inom organisationen, eller kommer lokalkontor att läggas ner? Kommer detta att drabba just min arbetsplats, och vilka av kamraterna kommer att få lämna gemenskapen?

Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i lagutskottets betänkande 1986/87:12 och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag vill ta upp åtminstone en fråga som Owe Andréasson berörde. Det var frågan om lekmannastyrelsen och hur den skall utses. Om jag minns rätt sade Owe Andréasson att eftersom det är en statlig myndighet är det naturligt att regeringen skall utse ledamöterna. Det är nog en sanning med modifikation. Vi har statliga myndigheter på länsnivå med lekmannastyrelser helt eller delvis utsedda av landstingen. Frågan är vilka strävanden som man har. Inom centern har vi arbetat för en utveckling mot vidgad länsdemokrati. Här gäller det länsdemokratin kontra den centrala statsmaktens inflytande. Jag kan erinra om att länsstyrelsernas lekmannastyrelser i början åtminstone inte helt utsågs av landstingen, men numera utses samtliga ledamöter utom landshövdingen av landstingen. Jag kan också jämföra med polisstyrelserna. De utses av landstingen eller kommunerna, beroende på deras geografiska område.

Jag vill alltså beklaga att socialdemokraterna här inte vill följa utvecklingen i riktning mot länsdemokrati.
Herr talman! Jag vill ta upp två frågor i anslutning till Owe Andréassons anförande. Först gäller det organisationskommittén och dess förslag till ny organisation. Jag har tidigare sagt att det är viktigt med denna kommittés direktiv och utredning. Jag vill nu få ett besked i den här frågan från Owe Andréasson. Jörn Svensson har å vpk:s vägnar sagt att det är rimligt — och jag tror också att han sade att det var självklart — att organisationskommittén skall beakta också reservanternas inställning. Organisationskommittén skall alltså i sitt arbete inte bara gå på propositionen utan även beakta invändningarna. Det uppfattar jag som en bindande utfästelse från vpk:s sida, och jag hoppas att även socialdemokraterna ser saken på detta sätt. Beträffande punkt nr 2 har jag noga poängterat hur viktigt folkpartiet anser det vara att organisationskommitténs förslag kommer att redovisas inför riksdagen i form av en proposition. Där vill jag ha ett närmare besked av Owe Andréasson.

Herr talman! Martin Olsson vill att kronofogdemyndigheternas styrelser skall utses av landstingen. Men när regeringen utser lekmannastyrelserna tar man från regeringens sida självfallet kontakt med organisationerna på den lokala nivån och ser till att det blir en riktig fördelning på länsnivån. Det tycker vi är helt tillfredsställande. Då behöver man inte belasta landstingen med den här uppgiften. Bengt Harding Olson ville ha bekräftelse på att organisationskommittén kommer att ta ställning även till vad reservanterna har att anföra. Jag föreställer mig att organisationskommittén kommer att läsa såväl vad utskottet har sagt som vad reservanterna har sagt och med utgångspunkt i detta ta den ställning som kommittén finner riktig. Vi har förtroende för en sådan ordning och tycker den är tillfredsställande med tanke på att även de fackliga organisationerna är med i detta arbete.
Herr talman! Owe Andréasson förvånade mig när han som argument för att regeringen skall utse styrelserna sade att regeringen är en garant för att det blir en rimlig fördelning och att man inte skall belasta landstingen. Jag tror inte att landstingen ser detta som någon större belastning. Både landsting och kommunfullmäktige har ju en rad val att förrätta, och jag har aldrig hört att de varit motståndare till att göra det. Jag tror att företrädarna för de resp. partierna med stor skicklighet och gott omdöme skulle kunna nominera och utse ledamöter i styrelserna så att de blev både representativa och även i övrigt lämpliga för de uppgifter de har att utföra. Jag beklagar att socialdemokraterna i den här frågan inte vill gå vidare på vägen mot länsdemokrati genom att i ökad utsträckning låta landstingen utse ledamöter i olika nämnder och styrelser på länsnivå.
Herr talman! Jag tackar för beskedet av Owe Andréasson att organisationskommittén tydligen skall ha fria händer såvitt avser de synpunkter som framlagts i reservationerna, vilket är tacknämligt. Då är målet nått i den delen. Däremot fick jag inget som helst svar på frågan om vad som avsågs med utskottsmajoritetens uttalande om en redovisning till riksdagen genom en proposition. Jag efterlyser svar på den frågan.
Herr talman! Bengt Harding Olson efterlyste svar på sin fråga beträffande redovisningen. Jag vill då säga att det inte är nödvändigt att komma tillbaka till riksdagen i det sammanhanget. De fackliga organisationerna är ju med i organisationsarbetet, och vi har, som jag sade tidigare, förtroende för dem. Även kronofogdemyndigheterna vill gärna se att de får vara med och utforma detta. De vill inte att de förslag man kommer fram till i organisationskommittén och som man då har varit överens om skall komma tillbaka till riksdagen. Det skulle ju kunna innebära att vi här i riksdagen förkastade förslagen så att det blev fråga om en helt annan organisation än den man föreslagit. Med tanke på att det under årens lopp har gjorts ett stort antal utredningar som redovisat sina förslag och att dessa inte resulterat i något ställningstagande från riksdagens sida förrän de fackliga organisationerna begärde att det skulle bli en ny organisation — och då på deras villkor — tycker vi inte att det är nödvändigt att komma tillbaka till riksdagen i frågan. Jag kan inte trösta Martin Olsson, om han nu känner sig förbigången när inte landstingen får vara med. Vi gör den bedömningen att detta är en statlig angelägenhet. Eftersom man har tillsatt lekmannastyrelser i de nya skatteförvaltningarna ute i länen, tror jag säkert att man klarar av att göra det också när det gäller kronofogdemyndigheterna.
Herr talman! Detta är synnerligen förvånande besked. Owe Andréasson säger här i kammaren att det inte är nödvändigt att återkomma till riksdagen med det ärende som vi nu talar om. Men i lagutskottets betänkande uttalar Owe Andréasson tillsammans med de övriga socialdemokraterna, dvs. utskottsmajoriteten, just det som jag läste upp, alltså att regeringen måste återkomma. Jag har ingen kommentar — det måste naturligtvis bli ett stort frågetecken.

Herr talman! Jag vill göra ett par korta kommentarer till de frågor som har diskuterats. Jag är inte överens med den argumentering som Owe Andréasson presenterar när det gäller valet av lekmannastyrelse. Vi kommer inte, som jag sade tidigare, att aktualisera den frågan i detta sammanhang, men jag kan inte se att man kan hävda att eftersom detta är en statlig verksamhet, så skall folk i förtroendeställning handplockas av regeringen. Det är omöjligt att upprätthålla en sådan princip, när man har en länsstyrelse som är vald på ett helt annat sätt. Jag menar att man här har att ta ställning. När man skall göra om länsförvaltningen i stort och genomföra en större och bredare reform, dvs. införa vad man brukar kalla samordnad länsförvaltning, då ställs man inför den principiella frågan om man å ena sidan skall befordra den regionala och kommunala demokratin eller å andra sidan gynna principen om handplockning uppifrån. Om inte all min erfarenhet sviker mig, finns det i den principiella frågan en mycket klar och övervägande sympati inom vårt parti för att man väljer den länsdemokratiska vägen i det stycket. Sedan till Bengt Harding Olson: Jag tycker att Owe Andréasson har rätt, när han understryker att detta är en fråga som, om herr talmannen tillåter uttrycket, har utretts nästan till förbannelse. Det är ett område av administrationen där man måste komma på ny bog, där man måste skapa större effektivitet och en god organisation. Det är mot den bakgrunden som vi har varit rädda för att skapa oklarhet, om man fattar beslut om att själva organisationsarbetet, resultatet av organisationskommitténs arbete, i den rent administrativa delen skall komma tillbaka till riksdagen för en ny omgång. Däremot har vi ju insyn och en möjlighet att påkalla förändringar genom de årligen återkommande budgetanslagen, eftersom all statlig administration ingår i budgetarbetet och måste få anslag för att kunna arbeta. Varje år när budgetpropositionen läggs fram för riksdagen har vi möjlighet inte bara att motionera i anslagsdelen utan också att lägga fram motiverade synpunkter på varför vi vill ha det ena eller det andra anslaget ordnat på ett annorlunda sätt. Därvid kan man ju mycket väl föra fram tankar om de justeringar i organisationen som man önskar genomföra. Man kan alltså ställa yrkanden även i det avseendet. Det finns inga hinder mot det, utan där har vi fullständig frihet.
Herr talman! Att återkomma till riksdagen genom proposition tycker vi inte att man behöver göra. Men det står ju klart uttalat i betänkandet att riksdagen får en redovisning för hur det hela skall gå till. När man inom organisationskommittén är överens och berörda myndigheter har klarat av detta, så tycker vi inte att man ytterligare skall peta i det. Till Jörn Svensson vill jag bara säga att när den nya länsorganisationen kommer till stånd kanske det blir så att landstingen får bestämma — det vet vi ingenting om. För dagen gör vi den bedömningen att det är viktigt att man från regeringens och statens sida skall utse ledamöterna, men naturligtvis på förslag från de lokala organisationerna.
Herr talman! Det är bara att konstatera att det skett någon form av förändring i inställningen hos socialdemokraterna från det att utskottsbetänkandet skrevs fram till i dag. Jag vet inte varför. Jag kan bara konstatera detta. Jag inser naturligtvis att det inte finns någon matematisk möjlighet att ändra på denna inställning. Men jag beklagar att man inte kunnat klara ut denna avgörande punkt långt tidigare”

Herr talman! Det råder en rätt stor samstämmighet i landet om behovet av forskning på olika områden. Också den grundläggande högskoleutbildningen är omhuldad. Inte minst gäller detta den matematisk-naturvetenskapliga och den tekniska sidan. Det är ett steg i rätt riktning när nu regeringen i en proposition föreslår att ett antal forskningsrådstjänster skall omvandlas till fasta tjänster vid de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna. Men bevars, forskningen är inte bara beroende av människor, utan särskilt den naturvetenskapliga och tekniska forskningen är beroende av att man har en god utrustning och att utrustning som blir försliten i rätt tid kan ersättas. UHÄ har beräknat att man behöver ungefär 300 miljoner årligen för att ersätta utrustning som av olika skäl blivit föråldrad eller försliten. Under innevarande budgetår har riksdagen tagit ett krafttag och anslår 152 milj.kr., dvs. hälften av det belopp som erfordras. För att råda bot på åtminstone en del av bristerna föreslogs i en gemensam borgerlig reservation i våras att ytterligare 40 milj.kr. skulle anslås. Riksdagen ville inte gå med på detta. Nu har folkpartiet i anslutning till tilläggsbudgeten motionsvägen kommit tillbaka med krav på att ytterligare 25 milj.kr. skall ställas till förfogande för att ersätta utrustning. För oss moderater har det varit rätt naturligt att i konsekvens med vårt tidigare ställningstagande ansluta oss till detta folkpartikrav. Vi har en gemensam reservation till utbildningsutskottets betänkande 8. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till denna reservation. Jag hoppas att dessa för forskningen och den högre utbildningen så livsviktiga frågor får en vettig lösning.

Fru talman! I slutet av 1970-talet hade jag förmånen att som universitetslärare få vikariera vid en humanistisk fakultet. I mina arbetsuppgifter ingick bl.a. att göra budget för institutionerna inför det kommande budgetåret. Jag blev helt förskräckt då jag upptäckte att nästan alla de medel institutionerna skulle få var bundna i löner. Varifrån skulle institutionerna få pengar till krita, skrivmaskiner, böcker och instrument, ja, även till möbler? tänkte den fattiga humanisten. All utbildning och forskning kräver ju utrustning. Humanister är billiga i drift. Värre är det med tekniker och naturvetare. I slutet av 1970-talet trodde jag i min enfald att i varje fall tekniker och naturvetare fick pengar så att det räckte till mer än krita. Men åtskilliga besök på Chalmers fick mig att undra. Visst hade man där mer utrustning än vad humanisterna hade, men räckte den till? För tre år sedan bytte jag helt arbetsplats och gick från universitetet till en mycket stor industrikoncern. Jag kan knappt med ord beskriva hur jag överraskades av skillnaden i utrustning mellan en modern industriarbetsplats och utbildningsväsendet, mellan en forskarplats i industrin och en i högskolan. Mest spektakulär var naturligtvis skillnaden i antalet datorer av alla slag. Jag hade inte varit många dagar på min nya arbetsplats innan jag från olika håll fick höra arbetsgivarnas bekymmer över att nyanställda nyexaminerade civilingenjörer i så ringa utsträckning stiftat bekantskap med modern teknisk utrustning. Klagomålen var stora över hur lång tid det tog att lära upp dessa i sådant som högskolan borde ha lärt ut, t.ex. att använda CAE-terminaler. Under de gångna åren har klagomålen blivit allt starkare över bristande utrustning, främst inom de tekniska och naturvetenskapliga fakulteterna. I årets anslagsframställning talar UHÄ om en utrustningskris i högskolan och säger att utrustningssituationen enligt samfällda bedömningar är det helt dominerande problemet i högskolan. Trots att där råder ”förgubbning” och lönen är dålig, anses utrustningsbristen vara det svåraste problemet. Precis som Birger Hagård sade pekar UHÄ på att om man räknar med en 10-årig livslängd för existerande utrustning —i de flesta fall varar den inte tio år utan kanske fem år — skulle det behövas 300 miljoner bara för förnyelse av befintlig utrustning. Bristen på utrustning tar sig flera uttryck. Studenterna kommer inte tillräckligt i kontakt med modern utrustning och där utrustning finns, finns denii för ringa utsträckning. Det betyder att både teknologer och forskare på t.ex. Chalmers måste ”labba” med sina datorer mitt i natten för att över huvud taget komma i närheten av de alltför få datorer som där finns. Men inte bara datorer saknas, utan även moderna mätinstrument och moderna elektronmikroskop. I våras plussade utskott och riksdag på det anslag som UHÄ fick till 152 miljoner, dvs. hälften av det som skulle behövas för att ersätta försliten utrustning. Nu skall vi i en tilläggsbudget överföra ett antal tjänster från forskningsråd till högskolans tekniska och naturvetenskapliga fakulteter. Då blir det precis som jag upplevde i slutet av 1970-talet: anslaget räcker bara till löner. Men hur skall man kunna arbeta om man saknar utrustning utöver papper och krita? Modern teknisk forskning och utbildning behöver sannerligen mer än papper och krita. Skall högskolan kunna behålla goda forskare som i internationell konkurrens skall kunna ligga vid forskningsfronten, måste högskolan ha en mycket bättre utrustning än i dag. I näringslivet räknar man ofta med att utrustningen årligen för forskare får kosta många gånger mer än forskarlönen. Det är självklart att näringslivet i sådant läge kan locka med bättre arbetsplatser än högskolan. Vi är dock överens om att vi måste värna om högskolan. Det är därför naturligt för oss i folkpartiet att de naturvetenskapligt inriktade forskare som nu skall få efterlängtade fasta tjänster inte skall behöva nöja sig med försliten utrustning — nej, de skall ha modern utrustning, precis lika modern utrustning som den som finns på andra håll. Därför yrkar jag bifall till den gemensamma borgerliga reservationen om att ytterligare 25 milj.kr. skall anvisas för utrustning inom de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna.

Fru talman! Den här frågan behandlades i riksdagen sent i våras. Vi var då ganska eniga när det gällde anslagen, men våra uppfattningar skilde sig åt när det gällde de ytterligare 40 milj.kr. som de borgerliga partierna ville att man skulle anslå. Vi hade då inte dessa pengar, och vi har i dag inte de 25 miljoner som de borgerliga partierna önskar ytterligare skola anslås. Motionen i ärendet är synnerligen kortfattad, och även debatten i utskottet var ganska kort. Utskottsbetänkandet och reservationen är likaså kortfattade. Jag finner ingen anledning att frångå detta mönster utan nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter. Det skulle i och för sig vara frestande, fru talman, att ta upp sådana uppenbara överdrifter som Kerstin Keen gjorde sig skyldig till, som t.ex. att det bara finns pengar till krita. Jag tycker dock att detta ligger under den — Prot. 1986/87:51
Fru talman! Det är självklart att det finns pengar till mer än krita. Vad det här handlar om är att de forskare som vi skall föra över från forskningsråden till våra fakulteter måste ha en utrustning som kostar mycket pengar. Vi vet att det också finns andra anslag än de som ryms inom UHÄ-ramen vilka kan användas för sådan utrustning, men när försliten utrustning skall ersättas är det i första hand UHÄ-ramen som kommer i fråga. Jag tror att det är detta som är mest aktuellt för de forskare som vi nu för över. De måste ha ny dyr utrustning — det räcker inte med gammal och försliten utrustning.

Fru talman! En privatiseringsvåg sveper över landet. Den berör allt fler områden. Ibland blir det rubriker i massmedia, som i fallet med privatiseringen av de viktiga städjobben hos statliga myndigheten och verk. Uppmärksamheten berodde på att städerskorna kämpar för att behålla sina arbeten utanför profitens domäner. Samhällsviktiga arbetsuppgifter och samhällsviktig service förändras och utarmas med hänvisning till att det behövs ”effektivisering”, ”minskad byråkratisering” osv. I fallet med städning är det cyniskt enkelt för herrarna vid budgetpulpeten: städbolagen får ta över och pressa de anställda att utföra en halv gång mera arbete under försämrade arbetsvillkor. Visst blir det billigare, men bättre blir det verkligen inte. I skuggan av omdebatterade privatiseringar inom vård, barnomsorg och städning sker som jag ser det lika anmärkningsvärda försök, som gäller mindre grupper i samhället. I dag handlar det om trafikövervakarna. Motiveringen är minst sagt krystad när man nu t.o.m. vill ändra lagen till förmån för privata vaktbolag.

Detta nya grepp att förändra en lag innehållsmässigt med hänsyn till behovet av en språklig modernisering är inte bara löjeväckande, det är en demokratisk inskränkning. Detta sker därför att man strävar efter privatisering av arbetsuppgifter vilka medför problem som borde lösas på ett helt 39 annat sätt. Jag återkommer till dessa problem. Låt mig först notera att den nu gällande regeringsformen i 11 kap. 6 § tredje stycket förhindrar att myndighetsutövning, av typen trafikövervakning, förs ut från en offentlig förvaltning, i detta fall från kommunerna. Nu öppnas genom den lagändring som föreslås slussen för att bolag eller enskilda skall kunna ta över en uppgift som har med allmänhetens och trafikanternas förtroende för rättssäkerhet och lika behandling att göra. Svenska kommunalarbetareförbundet har i ett remissyttrande argumenterat väl emot en sådan ändring och för att trafikövervakningen skall fortsätta i kommunal regi. Enligt förbundet är den ett viktigt instrument för att åstadkomma säkerhet och framkomlighet i trafiken. Man säger också att den är viktig för effektivitet i renhållning och gatuunderhåll och att den dessutom är ett trafikpolitiskt styrmedel. Ansvaret har hittills, säger förbundet, ansetts som en självklar kommunal angelägenhet. Visst kan det uppstå problem i samband med denna trafikövervakning, men de måste kunna lösas på annat sätt. I nämnda remissyttrande anser förbundet, liksom också vpk i motionen och reservationen, att det i stället för en bortrationalisering av dessa kommunala uppgifter behövs en breddning av innehållet i arbetsuppgifterna. Det går att anpassa dessa efter säsongbehov, och man kan satsa på utbildning och ta fram intressanta kompletterande uppgifter. En privatisering står helt i strid med dessa av bl.a. Kommunalarbetareförbundet påpekade möjligheter. Till sist, fru talman, vill jag ställa en fråga till trafikutskottets talesman, som strax skall få ordet: Är det helt i linje med den nya socialdemokratiska ideologin att privatisera på område efter område, att t.o.m. åstadkomma en lagändring för att ge möjlighet för privata bolag att ta upp tidigare självklart kommunala uppgifter? Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationen vid trafikutskottets betänkande nr 10.

Fru talman! Det betänkande, som nu ligger på kammarens bord, är föranlett av en hemställan från Kommunförbundet till regeringen. Det avser en ändring av lagen om kommunal trafikövervakning. Regeringens proposition i ärendet innebär bl.a. att kommunerna ges rätt att själva besluta om kommunal parkeringsövervakning. Propositionen har föregåtts av ett omfattande remissarbete, där de flesta ställt sig positiva till förändringar. Negativa synpunkter har däremot framförts från bl.a. Svenska kommunalarbetareförbundet. I utskottsbetänkandet har samtliga partier utom vpk ställt sig bakom propositionen. Vpk:s reservation är i stort sett en avskrift av Kommunalarbetareförbundets remissyttrande, och jag skall nu kommentera de synpunkter som framförts i reservationen. Fru talman! I reservationen sägs att trafikövervakning är ett viktigt instrument för säkerhet och framkomlighet i trafiken samtidigt som det påpekas att detta är en självklar kommunal angelägenhet. Vidare betonas att den kommunala myndigheten är en garanti för rättssäkerheten. Jag vill bara hänvisa till att lagförslaget inte innebär någon inskränkning i Om vi går vidare i argumenten i reservationen, skulle kommunerna enligt. ZIG en enkätundersökning ha ett ytterst begränsat behov och en lika begränsad vilja till en lagändring. Till detta kan jag hänvisa till att det faktiskt är Kommunförbundet som hemställt om förändringen. Till sist, fru talman, vill jag säga att lämpligheten för kommunerna att anlita personal hos vissa enskilda företag har ifrågasatts. Det gäller här personal från bevakningsföretag som står under offentlig kontroll.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

Fru talman! Jag fick som väntat tyvärr inget besked om ideologin bakom privatiseringen. Socialdemokratin får nu naturligtvis applåder från de borgerliga partierna. Det är inte särskilt förvånansvärt att bara en kommunist och en socialdemokratisk företrädare för trafikutskottets majoritet deltar i denna debatt. Det behövs ju inga borgerliga språkrör som går upp i talarstolen och argumenterar, när man nu ändå får igenom en privatisering. Yngve Wernersson hänvisar till att det är Kommunförbundet som från början kommit med förslaget. Det hänger samman med att Kommunförbundet känner till att kommunerna har bekymmer med trafikövervakningen, bl.a. därför att de som arbetar med denna, liksom i de flesta fall städarna, har en mycket låg status och dessutom får fungera som ett slags spottkopp för många människor. Men i stället för att försöka komma till rätta med dessa problem har man nu, för att spara pengar åt kommunerna, föreslagit en privatisering. Vi har i fallet med städerskorna, som jag berörde, sett vad det brukar handla om. När man nu t.o.m. föreslår en lagändring, är det, Yngve Wernersson, säkerligen angeläget för många att få ett besked om huruvida detta är ett led i en fortsatt reträtt från socialdemokratins sida och att man alltså även i framtiden kommer att gå på privatiseringslinjen och ta intryck av alla kampanjer från borgerligt håll. Jag skulle mycket gärna vilja höra några ord om detta.

Fru talman! Vid en privatisering överlåter man ansvaret på privata intressen. Den nu föreslagna lagen ger ingen sådan möjlighet. Kommunerna skall även i framtiden ha ansvaret för parkeringsövervakningen. Det är viktigt att framhålla att lagändringen ger kommunerna en möjlighet att på ett flexibelt sätt klara parkeringsövervakningen. Om kommunerna väljer att anställa egen personal, så möter det inget hinder. Men utskottet föreslår att vi skall ge kommunerna en möjlighet att lösa denna fråga på bästa möjliga sätt. 4 Det är också viktigt att vi om möjligt avlastar polisen, så att den kan ägna 17 december 1986 mer tid åt bilar i rörelse än åt bilar som står stilla.
Fru talman! Men, Yngve Wernersson, det är ju bara fråga om ett formellt ansvar. För att det inte skall råda något tvivel om vad det gäller tänker jag läsa direkt ur betänkandet, där argumenteringen faktiskt är en något annan än den vi hörde nyss: ”Då trafikövervakare i sin tjänsteutövning har förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning krävs emellertid stöd i lag för att sådana förvaltningsuppgifter skall kunna lämnas över åt bolag eller enskilda individer m.fl. Enligt 11 kap. 6§ tredje stycket regeringsformen kan förvaltningsuppgift överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller enskild individ, men om uppgiften innefattar myndighetsutövning skall det ske med stöd av lag.” Man överlämnar alltså i fortsättningen ansvaret till privata bolag. Förste vice talmannen erinrade om att i detta moment föreslogs ändring i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Av ändringsförslaget framgick att ändringen önskades bli genomförd med ett enda beslut. För bifall härtill krävdes att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter förenade sig om beslutet. Beslut skulle fattas genom omröstning. Omröstningen skulle förrättas med rösträkning.

Fru talman! Kammaren behandlar i dag regeringens förslag till bilavgaslag. Det har dröjt innan vi har kunnat behandla förslaget, och vi har väntat på det. | Enligt 1 § syftar lagen till att förebygga skador på människors hälsa eller på miljön. Lagen gäller bilar fr.o.m. 1989 års modeller. Riksdagen har liksom | alltid i det här sammanhanget en viktig uppgift. När föregående fråga från jordbruksutskottet, som handlade om miljöfarliga batterier, var uppe i kammaren kom utskottet fram till att föreslå regeringen ett pantsystem. Den gången hade vi en debatt med miljöministern, och jag uppfattade att hon i det sammanhanget uppskattade att riksdagen var pådrivande i miljöarbetet. Det finns möjlighet att förbättra bilavgaslagen genom att i dag fatta beslut i enlighet med de reservationer vi från centern har avgivit. När det gäller bilavgaser och miljöproblematiken är en av de stora svårigheterna att det tar tid att få någon effekt, eftersom reningsanordningarna bara skall gälla nya bilar. Fram till sekelskiftet blir alltså effekten inte någon nämnvärd minskning. Visserligen kommer allt fler bilar att ha katalytisk avgasrening, men samtidigt ökar också biltrafiken. Det största miljöhotet är utsläppen av kväveoxider. Naturen tål inte den nuvarande belastningen. Vi borde, för att anpassa oss till vad naturen tål, minska den belastningen till åtminstone hälften. Ur den synpunkten är det föreliggande lagförslaget otillräckligt. Det hade krävts åtgärder även för det befintliga bilbeståndet. Majoriteten uttrycker i betänkandet att det är tvivelaktigt om något sådant skulle gå att göra. Man hänvisar till att naturvårdsverket har redovisat att det saknas anordningar som skulle kunna monteras på begagnade bilar. Enligt uppgifter från såväl forskare som konstruktörer är detta inte korrekt. Det finns allstå anordningar, och de är dessutom inte särskilt dyra. Troligen skulle en sådan anordning för mindre än 1 000 kr. kunna monteras på en begagnad bil. Man skulle därmed åstadkomma en begränsning av utsläppen med ungefär hälften. Men bilindustrin är, liksom när det gällde katalytisk avgasrening för nya bilar, negativ och regeringen är motvillig. Vi anser att det skulle ha gått att stimulera införandet av skärpta avgasreningskrav, exempelvis genom skattelindring. Sådana metoder har tillämpats i andra länder. När det gäller reningsteknikens utveckling måste man satsa mer på ny teknik. Den s.k. leanburntekniken, som innebär att man tillför luft och därigenom får en fullständigare förbränning, är ett exempel på sådan utveckling. Motorer för lågtemperaturförbränning är ett annat exempel. Enligt vår mening måste regeringen ta sitt ansvar och stimulera sådan teknisk utveckling. Ett stort bekymmer är också dieselbilarna. Från dem ökar utsläppen därför att den tunga trafiken ökar. Det finns inte lika bra teknik för dieselbilar som för bensinbilar, och det är naturligtvis ett argument för att inte göra någonting. Å andra sidan är vår uppgift som politiker att driva på utvecklingen och kanske ibland t.o.m. tvinga fram en utveckling. I USA har man regler om utsläppsbegränsning också för dieselbilar. De s.k. Kalifornienkraven innebär att man reducerar kväveutsläppen med 40-50 96 och partikelutsläppen med upp till 90 96. Det hade varit värdefullt om vi från regeringen hade fått förslag också i detta avseende. Det är också angeläget att vid trafikplanering sträva efter att föra över så mycket godstransporter som möjligt från vägtrafik till järnvägstrafik. Ett annat problem som tas upp i betänkandet är hastigheten och dess betydelse för utsläppen. Jag vill i detta sammanhang understryka vad utskottet säger när man hänvisar till att naturvårdsverket har gjort en undersökning för att påvisa dessa samband. Redan i hastighetsområdet 70—90 kilometer per timme finns ett samband mellan hastighet och utsläpp. Denna fråga övervägs redan i regeringen, och jag vill understryka att det är angeläget att den följs upp. Naturvårdsverket påpekar att redan om man följde nuvarande hastighetsregler skulle det innebära en begränsning av utsläppen med 10 96. Mycket av föroreningsproblemen grundläggs när vi i samhället tar beslut om hur trafikanordningarna skall se ut, hur vi bygger vägar, flygplatser och andra stora trafikanläggningar, t.ex. den nu så aktuella Öresundsbron. Ett förslag som behandlats i utskottet och som utskottet tyvärr avstyrkte är att koncessionsnämnden för miljöskydd skulle pröva denna typ av stora trafikanordningar. När man skall gå in för katalytisk avgasrening på bilar är det nödvändigt att använda bensin som inte innehåller bly. För att få fram en sådan bensin som ändå är bra är det möjligt att använda låginblandning av etanol. Både detta alternativ och ren etanoldrift av begränsade fordonsflottor är miljövänligt. Det ger också ett större oberoende för oss i Sverige, och det innebär att vi kan använda förnyelsebar bioenergi i stället för fossilbränsle. Riksdagen har redan tidigare insett att det egentligen vore vettigt att satsa på etanol i och med att man beslutade om stöd till projektering av en fullskaleanläggning för etanol. Nu har tyvärr motoralkoholkommittén gjort tummen ned för etanolproduktionen. Vi anser att det är ett kortsiktigt ställningstagande liksom ställningstagandet av utskottets majoritet att inte i det här sammanhanget ta upp den frågan. Det beslut och de tankegångar som nu framförs av utskottet grundar sig huvudsakligen på nuvarande låga men ändå orealistiska oljepriser. Riksdagen borde följa upp sitt tidigare beslut och satsa på en svensk etanoltillverkning. En annan sak som behandlas i betänkandet och som ligger vid sidan om bilproblematiken är utsläppen från flygplan. Det görs med anledning av en motion av Bertil Fiskesjö. I motionen krävs att kväveoxiderna från flygplanstrafiken skall kartläggas och redovisas och att regeringen skall satsa på att engagera forskare och konstruktörer för att lösa dessa mycket snabbt växande problem. Fru talman! Jag sade inledningsvis att jag hälsar med tillfredsställelse att vi nu behandlar en bilavgaslag. Tyvärr har den kommit för sent och tyvärr gör den för litet. Genom att bifalla centerreservationerna skulle kammarens ledamöter kunna förbättra lagen.

Fru talman! För ett år sedan fattade riksdagen det beslut om avgasrening för personbilar som är bakgrunden till dagens betänkande från jordbruksutskottet. Regeringen har nu presenterat sitt förslag till lagregler för att genomföra beslutet om skärpta avgaskrav. Vi har länge haft kunskap om att utsläppen av luftföroreningar via bilavgaserna utgör ett allvarligt hot mot vår miljö och mot människors hälsa. För vissa ämnen svarar motorfordonen för de största utsläppen. Det gäller kväveoxider, kolväten, koloxid och bly. För vårt land med starkt bilberoende var det viktigt att göra bilen miljövänlig. Bilen har ju en oerhörd betydelse för att öka människors frihet. Moderata samlingspartiet har i riksdagen varit pådrivande för en snabb frivillig övergång till avgasrenade bilar, med stimulans i form av skatterabatter vid bilinköpet eller på fordonsskatten. I fråga om obligatorium gjorde vi den bedömningen att vi borde följa det första land inom den gemensamma marknaden som gick den vägen. Den borgerliga regeringen i Västtyskland var tidigt starkt pådrivande inom marknaden och införde redan i juli 1985 — alltså för drygt ett och ett halvt år sedan — skatterabatter på avgasrenade bilar och på blyfri bensin med sikte på att införa ett obligatorium på 1989 års bilmodeller. Sverige hamnade på efterkälken under den socialdemokratiska regeringen. Inte förrän sommaren 1986 fanns blyfri bensin att tillgå i rikstäckande nät. De moderata förslagen om skattestimulanser för en övergång till avgasrenade bilar vann våren 1985 riksdagens bifall mot socialdemokraternas röster! Under valrörelsen 1985 gick delar av socialdemokratin ut med det fullständigt orealistiska kravet att ett obligatorium borde införas från 1987 års bilmodeller. Man var säkert väl medveten om att ett förslag samtidigt förbereddes i kanslihuset om obligatorium två år senare. Metoderna att bättra på den socialdemokratiska miljöprofilen var många. Det förslag som lades fram efter valet hösten 1985 av den socialdemokratiska regeringen var i stort sett en kopia av de krav som vi moderater framfört och som socialdemokraterna ett halvår tidigare motsatt sig. Detta riksdagsbeslut var ett stort steg mot renare luft. Luftföroreningarna från bilar kommer i mitten av 1990-talet att ha minskat kraftigt. Detta är positivt inte minst för vår syn på bilismen. Här har jag en positivare prognos än Karl Erik Olsson. Vi har över 3 miljoner personbilar i dag, och vi har troligen — det är min bedömning — ungefär samma antal om 15 år. Skillnaden är emellertid att dessa bilar i fråga om utsläpp endast motsvarar ungefär 1 miljon bilar med dagens krav. Det är alltså en radikal förändring till det bättre. Det är viktigt att det sannolikt korrekt bedömda framtidsperspektivet kommer med i debatten, bl.a. i fråga om investeringar i trafikanläggningar. Det finns också starka skäl att arbeta för en minskning av avgasutsläppen i den befintliga fordonsparken. En sådan utveckling bör stimuleras genom skatterabatter, som står i proportion till den genomförda förbättringen. Denna idé utvecklas i reservation 10, som är en gemensam borgerlig reservation. Nu fordras katalytisk avgasrening för att nå upp till US 83-kraven. Den tekniska utvecklingen går emellertid snabbt, och starka marknadskrafter kommer att verka för enklare och billigare tekniska lösningar. En artikel i ny teknik 1985 ger uppgifter om en japansk motor med s.k. leanburnteknik, förbränning med stort luftöverskott, som ligger mycket nära kraven i US 83. Det finns all anledning att stödja en utveckling i denna riktning. Vi skulle då göra oss mindre beroende av bl.a. platina från Sydafrika, vilket Jan Sandberg påpekar i sin motion. Reservation 1 behandlar detta ytterligare. Dagens regler om tillverkarnas ansvar för reningsutrustningen under fem år eller 8 000 mils är viktigt att konkurrens kan upprätthållas på reservdelsmarknaden och på servicesidan. Risken att konkurrenshinder uppställs i samband med tillverkningsansvaret påpekas i moderata motioner och centermotioner. Det är glädjande att utskottet så helhjärtat stöder konkurrenstanken och uppmanar regeringen att utforma regler för att garantera märkesobundna verkstäder rätten att få utföra reparationer och få ersättning av billeverantören. Som motprestation får de överta garantiansvaret eller del av det. I reservation 7 stöder vi lagrådets uppfattning att prövning av förelägganden enligt bilavgaslagens 7 § skall ske hos kammarrätt och regeringsrätt. I den mån prövningen innehåller bedömning av komplicerad, teknisk art kan kammarrätten självklart använda sig av den expertis som finns i koncessionsnämnden. I reservation 13 återkommer vår uppfattning att eknomiska styrmedel kan ge effektiv stimulans för en bättre miljö. Frågan är nyligen debatterad, varför jag inte tar upp den här. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 6, 7, 10 och 13 och i Övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Liksom Ivar Virgin skulle jag gärna vilja tro att utsläppen kommer att bli mindre fram till sekelskiftet, men jag tror att det är farligt att anlägga en alltför optimistisk syn. Visserligen delar jag uppfattningen att antalet bilar sannolikt inte kommer att öka så mycket mer. Däremot är det mycket troligt att transportarbetet kommer att öka. Om vi då inte gör någonting åt dieselbilarna och inte gör någonting åt de begagnade bilarna har vi små möjligheter att uppnå en stor förbättring inom den här tidsperioden. Jag vill alltså understryka — och där är vi överens, Ivar Virgin och jag — att vi måste göra någonting åt både dieselbilar och begagnade bilar. Men vi får nog ändå vara medvetna om att det krävs kraftfulla åtgärder för att hålla efter utsläppen.

Fru talman! Bilavgaslagen är en konsekvens av beslut som riksdagen har fattat tidigare. Jag vill först kommentera reservation 7 som har direkt anslutning till lagförslaget. Lagrådet har anfört tvekan inför besvärsordningen — från koncessionsnämnden till regeringen — och anser att de här frågorna normalt bör kunna prövas hos allmän förvaltningsdomstol. Från folkpartiets sida anser vi liksom lagrådet inte att det finns skäl för den besvärsordning med regeringen som slutlig instans som propositionen och utskottet förordar. Jag yrkar sålunda bifall till reservation 7. Till betänkandet har fogats en rad reservationer med krav om skärpta åtgärder på avgasområdet. Karl Erik Olsson och Ivar Virgin har beskrivit dem ganska utförligt, och jag kommer därför inte att gå in i detaljer. Det gäller dieselfordon, det gäller sambandet mellan hastighet och luftföroreningar, det gäller en utredning om avgasproblemen i samband med flygplan och det gäller behovet av ekonomiska styrmedel för att uppnå miljöstimulanser. De här reservationerna uttrycker alla en vilja att gå längre än regeringen. Jag tror att det är viktigt, mot bakgrund av avgasproblemens stora betydelse för luftföroreningarna, att få det noterat i riksdagens protokoll. Jag yrkar bifall till de reservationer där folkpartiets representanter finns Prot. 1986/87:51 med. 17 december 1986 Samtidigt, fru talman, hänvisar jag till det särskilda yttrande där snmpunk= AG ter framförs bl.a. i anslutning till motion från Leif Olsson och Kerstin Gellerman. Det gäller teknik för att ta till vara bensinångorna som kommer ut vid påfyllning på bensinstationerna. Utskottet har beskrivit de här frågeställningarna positivt, och åtgärder har aviserats — naturvårdsverket arbetar med förslag. Vi får hoppas att förslaget inte blir vilande i regeringskansliet. Tyvärr händer det ibland. Fru talman! En kommentar kan göras till det här betänkandet, som är det sista på miljöområdet denna höst. Det styrker den bild som har framkommit under hela riksdagsåret. De borgerliga partierna är pådrivande inom miljöområdet. Socialdemokraterna är mer passiva och vill skynda långsamt. Någon gång har det hänt, dock inte i det här betänkandet, att kommunisterna brutit samverkan med socialdemokraterna, och resultatet har blivit — tillkännagivanden om skärpta åtgärder. Det gäller bl.a. batterierna. Jag tror att det är viktigt att konstatera att det finns en samstämmighet i fråga om att gå långt på miljöområdet. Man frågar sig då kanske varför folkpartiet inte är med på reservation 1 om reningsteknikens utveckling. Vi delar självfallet uppfattningen att forskningen bör intensifieras, och det måste komma fram alternativ till katalysatorreningen. Det har vi framfört i många debatter. I reservationen finns det ett litet hinder för att vi skulle kunna vara med på ett tillkännagivande, och det är att ångbilen finns med som exempel. Vi tror att grundförutsättningarna för ångbilen inte är tillräckligt utredda för att riksdagen nu skall kunna göra ett tillkännagivande om den. Det är naturligtvis bra om bilindustrin experimenterar också med ångbilen, men problemet är enligt min mening att frågan inte är tillräckligt utredd för att riksdagen skall kunna göra ett tillkännagivande. Fru talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationer där folkpartiet finns med.

Fru talman! Propositionen om bilavgaslag kan ses som ett tecken på att regeringen ser allvarligt på problemen med utsläpp från förbränningsmotorer. Jag tycker att man i en del stycken väljer att gå för långsamt. I jordbruksutskottet har det funnits andra som tyckt det också, vilket framgått av tidigare inlägg. En del gäller kontrollsystemet. Utskottet menar att ett kontrollsystem kan tas fram snabbt utan att riksdagen uttalar sig. Jag anser att det inte finns något som gör att det inte kan tas omgående. Det är bara bilindustrin som kan ha något intresse av att det fördröjs en enda dag.

Det finns alltså en annan koppling till det här än i propositionens lagtext. Det är uppenbart att det finns ett samband mellan hastighet och utsläppsmängder. Sambandet är tillräckligt styrkt, och det behövs inget ytterligare utredande om detta. En sänkning av hastighetsgränserna är lönsam ur alla aspekter, och den ökar trafiksäkerheten. Avgaser från flygplan svarar för en stor del av kväveoxidutsläppen. Frågan utreds, men det utgör ingen anledning för riksdagen att inte driva på i saken. Regeringen måste snabbt se till att tekniskt effektiva lösningar kommer fram. Flygplatser, motorvägar och stora trafikleder är miljöstörande. Det finns all anledning att konstitutionsnämnden för miljöskydd skall pröva utbyggnaden av sådana trafikanordningar. Ångor från bensinhanteringen är en av de största utsläppskällorna när det gäller kolväten. Dess bättre är problemet både lätt och billigt att komma till rätta med. Ett återföringssystem kan byggas ut i morgon dag. I ett särskilt yttrande tillsammans med folkpartiet har vi pekat på detta. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5, 9, 11 och 14 samt i Övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! För ett år sedan beslutade riksdagen om skärpta krav för avgasrening på personbilar. Det beslut som nu skall fattas innebär att vi får den bilavgaslag som behövs för att genomföra de skärpta avgasreglerna. Genom detta beslut kommer ett ökat ansvar att läggas på biltillverkarna beträffande fordonens funktion och hållbarhet i fråga om utsläpp av luftförorenande ämnen. Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att vi nu får den här lagen. Den är angelägen och nödvändig, därför att bilismen för närvarande är den dominerande källan till luftföroreningar i många tätorter. Samtidigt påverkar bilavgaserna naturmiljön och bidrar i hög grad till försurningen av mark och vatten genom de mängder av kväveoxidutsläpp som förorsakas av bilarna. Bilarna står för större utsläpp av koloxid, kväveoxider och kolväten än något annat i landet. Bilismens föroreningar ger påtagliga effekter på hälsan. Vi vet också att bilavgaserna innehåller många ämnen som kan orsaka genetiska förändringar och cancer. Socialdemokraterna har hela tiden varit pådrivande i miljöfrågorna. Jag vill även passa på att säga att jag tycker att det är angeläget att vi alla gör vad vi kan när det gäller att få miljövänligare bilar. Därefter övergår jag till att kortfattat kommentera de reservationer som har fogats till betänkandet. När det gäller reservation 1 om reningsteknikens utveckling, vill jag påpeka vad utskottet anfört om det angelägna i att arbetet med att utveckla effektiva och funktionssäkra avgasreningssystem fortsätter. Med stöd av den nya lagen kommer också regeringen att ge ut bestämmelser om bl.a. tillåtna utsläpp av olika ämnen per kilometer körsträcka vid visst fastställt prov. Det pågår också, vilket har påpekats här, ett intensivt forskningsarbete för att få fram bättre reningsteknik. I reservation 2 hävdar reservanterna att det ännu inte finns någon Jag vill erinra om att de avgasbestämmelser som omfattas av det förslag vi SG nu behandlar gäller för personbilar oavsett bränsle. Beträffande avgaskrav när det gäller tyngre fordon kommer naturvårdsverket på regeringens uppdrag att lägga fram förslag under våren. I reservation 3 talas om att man vill minska kväveoxidutsläppen med hälften, för att på så sätt minska försurningen. Under senare år har utsläppens skadliga inverkan på naturmiljön, och inte minst då på skogen, varit föremål för särskild uppmärksamhet. Utskottet påpekar också att det behövs effektiva och kraftfulla åtgärder för att nedbringa de luftförorenande utsläppen från bilar och andra motorfordon. I reservation 4 föreslår reservanterna att kontrollsystemet skall utsträckas längre än utskottsmajoriteten har föreslagit. Den nya bilavgaslagen innebär en kraftig skärpning av samhällets kontroll av biltillverkarna. I reservation 5 framför reservanten åsikten att bilavgaslagen är alltför tam och luddig. Reservantens förslag till ny lydelse innebär ingen förbättring. Jag kan också hänvisa till vad jag sade i anslutning till reservation 3, och jag yrkar avslag på reservation 5. Enligt reservation 6 vill reservanterna avslå 3 § 1 punkten i bilavgaslagen. Jag tycker att regeringen bör ha möjligheter att, i takt med den tekniska och internationella utvecklingen, skärpa bestämmelserna, bl.a. i fråga om gränsvärdena. I reservation 7 föreslår reservanterna ett annat prövningsförfarande än utskottsmajoriteten. Prövningen av de frågor som här är aktuella innefattar i allmänhet en skälighetsprövning, där kostnaderna och miljöeffekterna vid alternativa, tekniska lösningar skall vägas mot varandra. Särskild sakkunskap bör därför vara företrädd vid prövningen. Så blir också fallet om man bifaller utskottsmajoritetens förslag i enlighet med propositionen. I reservation 8 tas sambandet mellan hastighet och luftföroreningar upp. Det är naturligtvis angeläget ur flera synpunkter att hastigheterna minskar — bl.a. ur både olycksfallsoch miljösynpunkt. Det har här redan sagts att det är angeläget att vi ser till att gällande hastighetsgränser följs. Det har ju också bedrivits kampanjer för att försöka få bilisterna att följa de nuvarande hastighetsgränserna. Det kan nämnas att Naturskyddsföreningen har fått pengar av regeringen för att bedriva en kampanj för en frivillig sänkning av farten. Man får hoppas att bilisterna tar intryck av dessa kampanjer. Samma argumentering kan jag anföra beträffande reservation 9, men jag vill tillägga att det är tvivelaktigt huruvida sänkta hastighetsgränser skulle leda till lägre hastighet, så länge de nuvarande bestämmelserna efterlevs så dåligt som i dag är fallet. I reservation 10 tar man upp stimulanser för reningsanordningar. Det avgasreningssystem som tillämpats i Sverige sedan 1976 innebär ju en rening av avgasutsläppen. I första hand bör kontrolleras att dessa reningssystem fungerar. Några andra tekniska lösningar som till rimlig ekonomi kan införas på den befintliga bilparken är inte kända. I reservation 11 krävs en kartläggning av kväveoxidutsläppen från flygplan. Naturvårdsverket arbetar med en kartläggning av problemet som 51 syftar till att ge råd och riktlinjer i vad det gäller flygtrafikens miljöproblem. I reservation 12 tas etanolinblandningen i bensin upp. Denna fråga har enligt uppgift behandlats av motoralkoholkommittén, som just håller på att avsluta sitt arbete. Dess arbete får väl beredas i sedvanlig ordning, varefter riksdagen får ta ställning i frågan. I reservation 13 aktualiseras ånyo frågan om ekonomiska styrmedel. Dels förefaller reservanternas förslag vara svårt att praktiskt genomföra och kontrollera. Dels måste det vara fel att förorenare skall kunna köpa sig fria från att vidta ordentliga reningsåtgärder. I reservation 14 tas koncessionsprövningen av större trafikanordningar upp. Frågan är föremål för överväganden inom regeringen i samband med att miljöskyddsutredningens betänkande Bättre miljöskydd II behandlas. Frågan får väl behandlas i vanlig ordning när detta betänkande når riksdagen i form av eventuell proposition. Fru talman! Med dessa kortfattade argument vill jag yrka avslag på samtliga 14 reservationer som är fogade till betänkandet.

Fru talman! Ove Karlsson hävdar att socialdemokraterna har varit pådrivande i miljöarbetet — jag tror att det var så han formulerade sig. Man skulle i och för sig gärna vilja tro det, men verkligheten — inte minst denna debatt — talar ju ett annat språk. Samtidigt som Ove Karlsson hävdar att socialdemokraterna har varit pådrivande yrkar han nämligen avslag på en rad förslag om förbättringar och skärpningar beträffande bestämmelserna i bilavgaslagen. Ett par saker kan vara värda att ta upp. Beträffande frågan om känd teknik i fråga om begagnade bilar vill jag fråga: Vad är egentligen känd teknik? Vid ett besök för någon vecka sedan på TEM, en organisation för teknik, ekonomi och miljö vid Lunds universitet, fick jag reda på att man under fem års tid har arbetat med en anordning som är prövad på kanske ett hundratal bilar och verkar fungera bra. Men det finns en mycket stark motvilja inom industrin. Det kan jag i och för sig ha förståelse för, men det finns ingen anledning att regeringen har sådan motvilja. Vi borde alltså kunna gå längre än vad som har föreslagits. När det gäller etanol noterade jag — med viss tillfredsställelse — att Ove Karlsson svävade litet på målet. Det kommer väl fler debatter i den frågan. Vi säger allihop — och Ove Karlsson började också med att säga det — att vi skall göra vad vi kan. Ja, men avslå då inte förbättringsförslagen i dag, Ove Karlsson!

Fru talman! Jag anser att Ove Karlsson är ett bra exempel på den passivitet som jag talar om när det gäller socialdemokraternas syn på miljöfrågorna. Han ställer alltid upp på de förslag som kommer från regeringen. Han går alltid emot de förbättringsförslag som vi kommer med i utskottet. Därför måste jag ge honom denna beteckning. Socialdemokraterna har alltid varit pådrivande i miljöfrågorna, säger Ove Karlsson. Då vill jag bara ta upp den konkreta fråga som vi diskuterar i dag, bilavgaslagen och det beslut som ligger före den, nämligen lagen om = Prot. 1986/87:51 katalytisk rening av avgaserna. Den frågan förhalades av socialdemokrater — 17 december 1986 na. Vi drev på år efter år, men när beslutet kom innebar det att vi först 1988 HH får obligatorisk rening. Nu säger alla: Det är bra. Det går att få ftam denna bensin. Bilarna går bättre. De drar ibland till och med mindre bensin. Varför kom inte detta förslag tidigare? I den här frågan kan jag inte se att socialdemokraterna har varit pådrivande. Sedan skall jag bara ta upp en liten passus i det Ove Karlsson sade. Det gäller de ekonomiska styrmedlen. Ove Karlsson anförde att man inte skall kunna köpa sig fri. Den frågan har vi diskuterat gång på gång. Det har klarlagts att det inte är fråga om detta, utan att det handlar om skärpta krav. Nu vill jag att Ove Karlsson förklarar för oss vad han menar med att man kan köpa sig fri i det här sammanhanget. Det är viktigt att det blir klarlagt. Man skall inte bara kasta ur sig sådana påståenden — man måste kunna förklara vad man menar med att köpa sig fri.

Fru talman! Ove Karlsson kommenterade reservation 5 och menade att vpk:s förslag till lagtext inte innebär någon förbättring jämfört med propositionen. Jag vet inte om han avsåg den språkliga utformningen, men innehållet borde vara möjligt att analysera fördomsfritt. I propositionens lagtext sägs att man inte får släppa ut ämnen ”i större mängd än vad som kan godtas från hälsooch miljöskyddssynpunkt”. Den utformningen är inte särskilt stringent. Jag menar alltså att vi i stället bör närma oss från andra hållet och säga att man inte får släppa ut ämnen ”i sådan mängd att hälsooch miljöskyddshänsynen kan åsidosättas”. Jag menar att det är en skärpning som är behövlig. Ove Karlsson kommenterade också reservation 9. Men jag tycker att han brister i förståelse för hur samhället skall markera önskvärdheten av ett visst beteende. Om vi nu kan konstatera att folk i allmänhet håller hastighetsgränserna dåligt, har man från samhällets sida ingen anledning att acceptera detta och hoppas på att människor skall bättra sig av sig själva.

Fru talman! Ove Karlsson redogjorde för socialdemokratisk miljöpolitik och fann den förträfflig. Jag kommenterade en del inslag i den politiken i mitt inledningsanförande, men jag skulle vilja göra några ytterligare kommentarer. Redan 1983 och 1984 föreslog vi att man skulle stimulera en frivillig övergång till avgasrenade bilar. Detta hade varit möjligt att göra, i varje fall samtidigt som Västtyskland vidtog sådana åtgärder sommaren 1985. Det fanns inga tekniska skäl för att Sverige skulle ligga drygt ett år efter denna utveckling i Västtyskland. Den var annonserad lång tid innan åtgärderna vidtogs, och det hade varit lätt att haka på den västtyska utvecklingen. På det sättet hade vi vunnit ett helt år i kampen för en bättre miljö. 53 Jag vill också kommentera frågan om hastighetsgränserna. Enligt naturvårdsverkets bedömning skall en hastighetsanpassning kunna ge en utsläppsminskning på 10 26. Jag vill påminna om att vi i en motion av Rolf Clarkson till vårriksdagen pekar på just nödvändigheten av att intensifiera övervakningen av farthållningen. Ove Karlsson berörde vår reservation 10 med förslag om att man även när det gäller det befintliga fordonsbeståndet skall kunna stimulera till en utveckling mot mer miljövänliga bilar. Jag kan ge Ove Karlsson rätt i att vi i dag kanske inte har någon teknik som är fullgod i det här avseendet. Men det är viktigt att riksdagen talar om vad den vill i de här frågorna. Det är viktigt att säga att om teknik framkommer som ger väsentligt förbättrad avgasrening, så är riksdagen beredd att stödja den med skattestimulanser. Det är detta som är viktigt i det här sammanhanget, inte den teknik vi har i dag. Även Lars Ernestam kommenterade reservationen om stimulanser för bättre miljö. Jag vill tillägga att det är förvånansvärt att socialdemokraterna efter alla dessa debatter fortfarande använder argumentet att ingen skall kunna köpa sig fri, när det fullt klart framgår av alla handlingar att stimulanserna skall sättas in först när man gjort insatser som går utöver dem som krävs i givna koncessioner. Det är egendomligt att höra denna typ av argumentation återkomma. Jag trodde att vi hade kommit ifrån den.

Fru talman! Till Karl Erik Olsson vill jag först säga att socialdemokraterna har varit pådrivande i miljövårdsarbetet — det lär väl stå klart för alla. Och att vi inte visar någon som helst passivitet i det avseendet lär väl också stå klart för dem som vill lyssna på den debatt som förs. När det gäller vad som här har sagts beträffande reservation 10 anser jag att det är angeläget att påpeka att om någon ytterligare avgasreningsanordning presenteras, så bör den kunna godkännas av vederbörande myndigheter. Man bör också kunna lämna bevis för att den fyller avsedd funktion innan vi säger att den är bra. Då det gäller motoralkoholen vill jag hänvisa till vad jag sade tidigare, att vi får avvakta motoralkoholkommitténs arbete och de förslag som kan komma i anslutning till det. Därefter får vi ta ställning till frågan — det är ju så vi brukar göra i andra sammanhang. Det som jag sagt till Karl Erik Olsson beträffande reservation 10 kan också få gälla som replik till Ivar Virgin. I och för sig är det kanske litet som skiljer våra uppfattningar åt, men vi menar att det bör finnas ett bevis på att de nya avgasreningsanordningar som kommer fram verkligen håller måttet och inte är någonting som inte är till nytta för bilisterna. Lars Ernestam har nu upprepat gång på gång, och det har han gjort även i tidigare debatter, att vi socialdemokrater skulle vara emot ekonomiska styrmedel. Jag tycker fortfarande att vi har diskuterat den frågan många gånger, och vi har sagt att ekonomiska styrmedel inte är vad vi vill satsa på. Vi anser att man måste satsa på annat. Ekonomiska styrmedel kan i slutänden bli en form av att köpa sig fri.

Fru talman! Vi kan troligen inte reda ut här i kammaren vem som är mest pådrivande. Ove Karlsson säger att det står klart för alla att socialdemokraterna har varit pådrivande. Det blir nog mindre och mindre klart, ju längre debatten fortskrider. Det är ju uppenbarligen så att Ove Karlsson ägnar sig åt att försöka motarbeta förslag som vore värdefulla för miljön, som hade haft betydelse för att komma till rätta med den beskrivning som Ove Karlsson på ett ganska förtjänstfullt sätt gav i sitt inledningsanförande, när han talade om miljöproblemen och hälsoproblemen och att biltrafiken där svarar för mer än hälften av alla kväveoxidutsläpp. En fråga man måste ställa sig är varför vi i Sverige kommer så sent. Sverige är senare än USA, Japan och Västtyskland. Sverige är ju ett av världens mest bilproducerande länder. Vi har ungefär 1,5 Zoo av världens befolkning men ungefär 1,5 Z av världens bilproduktion, om vi räknar in även den biltillverkning som Sverige svarar för utomlands. Har vi inte då ett ansvar att vara tidiga i den här utvecklingen? Jag tycker att vi alla i Sverige borde känna ett sådant ansvar. Vi har ett ansvar både gentemot miljön och när det gäller att skapa transportsystem som är vänliga mot miljön och samtidigt gynnar människorna.
Fru talman! Inte heller jag skall fortsätta debatten om vem som är pådrivande, men jag vill hänvisa den som är intresserad av de här frågorna till möjligheten att studera både riksdagens protokoll och de betänkanden som har kommit fram här i riksdagen. Jag tror att det blir en nyttig läsning för var och en som är intresserad. Där framgår klart vem som är pådrivande i miljöfrågan. Jag skall inte heller fortsätta debatten om ekonomiska styrmedel, men jag konstaterar att Ove Karlsson har sagt — vilket måste vara intressant för miljöministern att höra: Ekonomiska styrmedel är någonting som vi socialdemokrater inte använder och inte skall använda. Jag vill bara tala om för Ove Karlsson att ni ibland har använt dem ändå. Det finns möjligheter till ekonomiska styrmedel i samband med batterierna, och ni har använt sådana även i andra sammanhang, men vi vill att man skall använda dem mera.

Fru talman! Jag fick ett tag nästan intrycket att Ove Karlsson skulle rösta på reservation 10, men det kanske var en missuppfattning. Bakom reservationen ligger ju den uppfattningen att det är viktigt att riksdagen uttalar att skattestimulanser kan ges om teknik kommer fram som åstadkommer radikala förbättringar. Det är viktigt att ge detta besked, för gör vi inte det så 55 kommer knappast någon teknik fram, eftersom det ändå kostar en hel del för bilägarna att installera den. Vad gäller ekonomiska styrmedel tycker jag det är närmast häpnadsväckande att den djupa debatt vi har fört i de här frågorna inte ens har haft den effekten att vi vet vad vi talar om eller åtminstone talar samma språk. Det är mycket egendomligt. Här handlar det ju om att stimulera en utveckling mot utsläpp som underskrider de nivåer som fastställts av koncessionsnämnden. Sedan håller jag med Karl Erik Olsson om att Västtyskland är ett föregångsland och att det hade varit lämpligt och riktigt om vi hade hakat på den utvecklingen. På det viset hade vi kunnat vinna ungefär ett år på detta område.
Fru talman! Till Karl Erik Olsson vill jag bara säga att jag självfallet inte är emot några bra förslag, men jag tycker att de förslag som jag förespråkar i dag är betydligt bättre än de reservationer som finns fogade till betänkandet. När det gäller de beslut som vi skall fatta bör vi se till att de går att kontrollera och är lätta att efterleva. Till Lars Ernestam vill jag bara säga: Visst finns det anledning att i vissa fall använda ekonomiska styrmedel — det har jag inte emotsagt. Däremot har jag förklarat att jag i det här fallet anser det vara fel med ekonomiska styrmedel. Detta har vi ju diskuterat i den här kammaren vid många tillfällen. Jag vidhåller fortfarande att som frågan ligger just nu finns det ingen som helst anledning att ta till ekonomiska styrmedel. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.